Herr talman! Det är förunderligt att man i dag kan stå i denna talarstol och nästan tårdrypande tala om sysselsättningen, när vi vet hur man agerade här för bara en vecka sedan! Jag nämnde då att länsstyrelsen och länsarbetsnämnden i Västerbottens län hade sökt med ljus och lykta för att över huvud taget finna möjligheter till sysselsättning i inlandet men inte hade lyckats. Det visade sig faktiskt — som vi framhöll — vara ytterst svårt, men det fanns en möjlighet att åtminstone ge regeringen chansen att ta ställning till sysselsättningsfrågorna i samband med en eventuell utbyggnad av Vindelälven. Den chansen gav man inte regeringen vid detta tillfälle. Det rimmar dåligt med talet om att man vill skapa sysselsättningsmöjligheter. Man framhöll då att turistnäringen, fisket o.s.v. skulle skapa sysselsättning. Menar herr Nilsson i Tvärålund kanske att man skall bygga pensionat åt dem som bor i dessa trakter? Det ger dåliga möjligheter att klara sysselsättningen på det viset. Herr Nilsson i Agnäs ansåg, om jag fattade honom rätt, att man skulle ge bidrag till ofullständiga jordbruk. Kommer det att skapa sysselsättning i framtiden, om man ger stöd åt dessa jordbruk, vilket kanske inom tio eller fem ton år visar sig vara en olönsam investering? Kan det vara riktigt att föreslå något sådant? Det tror jag inte; åtminstone passar det illa in i det samhälle vi lever i i dag, där vi skall försöka föra en helt annan jordbrukspolitik. Det skulle vara mycket att tillägga, men jag skall inte förlänga debatten. Jag vill emellertid ha svar på dessa frågor.

Herr talman! Jag förstår att herr Wikner menar att Vindelälvens utbyggnad skulle ha varit lösningen på sysselsättningsproblemen! Jag däremot anser att den debatt, som vi förde förra veckan, har gett svar på frågan. Jag vill nu bara upprepa att enligt Vattenfalls uppgifter skulle 60 personer kunna få sysselsättning där uppe år 1970, medan vi anser att vi långt tidigare — redan i dag och nästa år — måste göra någonting som är mera betydelsefullt än detta och att regeringen nu har fått friare händer; vi har inte bundit den till händer och fötter genom beslutet. Jag vill också påpeka att jag inte sade, att man i princip skulle satsa på olönsamma eller ofullständiga jordbruk. Men när det talades om anpassningsåtgärder som är nödvändiga och kommunalmännens försök att göra något positivt nämnde jag en viss bestämd kommun, där inte bara ett parti utan där alla partierna — och det största av dem torde väl vara herr Wikners eget! — har haft den uppfattningen, att man bör satsa på detta projekt. Jag är också av den uppfattningen, att det finns en hel del att göra på detta område som inte behöver stå i strid mot den allmänna satsningen. Jag anser att också jordbruket inom detta område måste finns kvar. «En av de män som erhöll stödet där uppe var en man som av Norrlandsförbundet fick den stora och fina utmärkelsen »Norrlandsbjörnen». Jag anser att vad den mannen har gjort är oerhört betydelsefullt. Om mera av den sortens insatser förekom, så skulle det betyda att vi hade större utsikter att gemensamt lösa problemen. Jag tror inte att jag vill polemisera mera mot herr Wikner. Debatten om: det han. egentligen vill diskutera fördes ju förra veckan!

Herr talman! Herr Oskarson har frågat, om jag vill redogöra för i vilken utsträckning samplanering mellan statens vägverk och statens järnvägar äger rum då det gäller våra trafikleder i avsikt att erhålla bästa möjliga betingelser för såväl personsom godstrafiken och med hänsynstagande till möjligheten att därvid uppnå goda trafikförhållanden och högsta möjliga grad av trafiksäkerhet. Målet för den statliga trafikpolitiken är att för landets olika delar säkra en tillfredsställande = transportförsörjning till lägsta samhällsekonomiska kostnad. En övergång till landsvägstrafik är ofta i god överensstämmelse med riktlinjerna för denna politik. En sådan övergång blir mera angelägen om därmed förutsättningar skapas för en lönsam landsvägstrafik eller för en starkare in riktning på den ekonomiskt bärkraftiga järnvägstrafiken. Nedläggning av trafiksvaga järnvägslinjer beslutas efter noggranna bedömningar av Kungl. Maj:t. I varje nedläggningsärende tas kontakt med berörda kommuner och andra representanter för trafikanterna och näringslivet, varvid bl.a. servicesynpunkter och. lokaliseringssynpunkter beaktas och formerna för ersättningstrafiken diskuteras liksom behovet av vägförbättringar och andra åtgärder som kan bli nödvändiga i samband med nedläggningen av järnvägstrafiken. Den trafik som överförs från järnväg till landsväg vid nedläggning av en bandel är i varje särskilt fall och även totalt som regel av ringa omfattning, vilket beror på att det i allmänhet är så liten trafik kvar på de bandelar det här är fråga om. Härtill kommer att SJ räknar med att frigöra spårkapacitet för snabba transporter av personer och gods mellan olika landsdelar och centra, om den långsamtgående regionala persontrafiken överflyttas till landsväg. Detta betyder att järnvägens attraktivitet ökar för transporter på mellanoch långdistans, vilket i sin tur medför att landsvägarna kan komma att avlastas åtskillig trafik, främst tunga lastbilstransporter. Denna indirekta avlastningseffekt på huvudvägnätet kan i allmänhet bli större än det trafiktillskott på vägarna som följer av att viss järnvägstrafik överförs till landsväg. I ett fåtal fall kan emellertid nedläggningen av olönsam järnvägstrafik innebära en reativt sett rätt betydande ökning av landsvägstrafiken, nämligen i sådana fall där denna är av ringa omfattning. Därvid har de samhällsekonomiska synpunkterna avgörande betydelse vid beslutet om trafikomläggning. En samhällsekonomisk bedömning kan då leda till antingen fortsatt subventionering av järnvägstrafiken eller nedläggning av bandelen kombinerad med vissa vägupprustningar. För de senare anvisas ofta särskilda medel av den del av väganslagen som reserverats hos Kungl. Maj:t för bl.a. sådana ändamål. Allmänt sett tar man emellertid vid upprättandet av flerårsplaner för det allmänna vägbyggandet hänsyn till de vägupprustningar som kan behövas i samband med järnvägsnedläggningar. Sådana projekt prioriteras därvid tillsammans med andra angelägna vägföretag med beaktande av att väginvesteringarna skall ge största möjliga nytta både för trafikanterna och för samhället i övrigt. Jag vill i sammanhanget även erinra om att frågan om nedläggning av trafiken på en viss järnväg regelmässigt prövas av en särskild samarbetsdelegation, i vilken ingår representanter för näringslivets trafikdelegation, statens järnvägar, statens vägverk och arbetsmarknadsstyrelsen. Delegationen har att bl.a. bevaka att ersättningstrafiken kan fullgöras på ett tillfredsställande sätt. Slutligen vill jag nämna att den av herr Oskarson omtalade nedskärningen av personbefordran på kortare sträckor på västkustbanan och överflyttandet av denna trafik till landsväg med hänsyn till den redan nu stora trafikvolymen på E6 inte torde komma att göra sig märkbar. Behovet av vägupprustning beroende enbart på detta trafiktillskott är således mycket litet. Sammanfattningsvis' anser jag att pågående överföring av järnvägstrafik till landsväg knappast påkallar några ytterligare åtgärder i vad gäller planeringen av huvudvägnätet. Då mindre vägar skall utnyttjas för ersättningstrafiken är däremot ofta en direkt samordning av SJ:s och vägverkets planering angelägen. Sådan samplanering har bedrivits sedan slutet av 1950-talet, då nedläggning av järnvägstrafik började få större omfattning. Jag kan också nämna att ökade möjligheter för den trafikpolitiska delegationen att i stort följa den na verksamhet övervägs inom departementet.
Herr talman! Jag ber att få rikta ett tack till kommunikationsministern för svaret. Jag vill inte på något sätt betygsätta det men jag kanske vill göra gällande att det är skickligt formulerat, eftersom statsrådet däri lyckats undvika de av mig i interpellationen påpekade aktuella och besvärliga problemen nere på västkusten. Sedan ber jag kammarens ledamöter om tillstånd att för en kort stund få framstå som lokalpatriot för västkusten, inte därför att jag anser att denna landsdel är viktigare än andra, utan enbart av den anledningen att jag tror att de problem som här aktualiserats är likvärdiga på flera platser i vårt land. Låt alltså det jag framför vara ett exempel. Jag har aktualiserat interpellationen mot bakgrund av trafikproblemen på E 6 och den parallellt med denna gående västkustbanan. Först ett par ord om situationen på E 6. Den karakteriserades av en tidning under den gångna sommaren som landets största och sämsta väg. Den är utan tvekan vår största genomfartsled med ett stort inslag av internationell trafik. Den är hårt belastad hela året, men under sommaren och framför allt under semestertiden är den sedan en lång följd av år överbelastad. Genom övergången till högertrafik har vi dessutom anledning förmoda att de utländska bilisterna kommer att bli förhållandevis ännu talrikare än de varit tidigare. Medeldygnstrafiken under sommarhalvåret uppgår till 16 000 fordon per dygn med toppar på många sträckor med 22 000—23 000 fordon. För att få en uppfattning om graden av belastning kan nämnas att enligt samstämmig såväl inländsk som utländsk expertis bör man, om man vill uppnå en godtagbar grad av trafiksäkerhet vid en tung trafik som överstiger 10000 fordon, ha dubbelfiliga körbanor i vardera riktningen, alltså motorväg. Hur ser då E 6 ut? Jag förmodar att de flesta, om kanske inte rent av alla, är väl medvetna om detta.. Många av er har väl någon gång hamrnat bakom en långtradare eller husvagn och där fått tillbringa åtskilliga mil. En ombyggnad av E6 pågår. Vissa korta sträckor är bra, andra, också korta sträckor, är godtagbara, men huvuddelen kan beskrivas 'som smal, krokig och 'backig. : En tidning skrev för två veckor sedan att vägen på långa sträckor kan rubriceras som »bättre byaväg». Nå, hur är då utbyggnadsplanerna? Låt mig först säga att en utbyggnad av vägen i dess helhet till motorväg summariskt kan beräknas till cirka 500 miljoner kronor. Man bör se detta mot bakgrunden av det årliga anslaget enligt statens vägverk fram till år 1971; detta uppgår till mellan 15 och 20 miljoner kronor per år. Med den insikt i matematik som alla kammarens ledamöter besitter räknar ni snabbt ut att med den takten i utbyggnaden är vi långt inne på 2 000-talet innan vägen blir färdig. Ett fåtal av oss som är här i dag torde väl få uppleva denna högtidsstund. På långa sträckor är vägen inte ens planerad, vilket är ett särskilt problem. Herr talman! Har nu detta med min interpellation att göra? Jo, i allra högsta grad. Samtidigt som vi har detta trafikproblem kommer SJ:s planer om ytterligare och mera långtgående nedskärningar. Sådana har pågått länge och är i och för sig inte någon nyhet. Men här annonseras nu omfattande nedläggningar av stationer och indragningar av lokaltrafiken, som är oroande och som kommer att medföra än hårdare belastning på en redan överbelastad landsväg. Hur ser då statsrådet på denna fråga?

Det påstående statsrådet här gör kan jag inte instämma i. Om man har en bägare till brädden fylld med vatten — för ati nu inte såra någon av kammarens ledamöter — är det droppen som kommer den att rinna över. Sådån är nämligen situationen på E 6. Det är heller inte fråga om sådana småsaker som statsrådet vill göra gällande när det rör överflyttning av personoch godstrafiken till landsvägen. Låt mig ta ett exempel. Vi har i Väröbacka — jag har talat med statsrådet härom tidigare, varför det inte är någon nyhet för honom — ett företag som ligger alldeles intill stationen. Detta företag har ett transportbehov av 10—12 ton per dygn. Väröbacka ligger för övrigt på den sträcka av E 6 som tillhör de allra sämsta. Den är, som jag sade förut, krokig, backig och smal. Här tar SJ inte längre emot gods efter kl. 16.30. Personalen är indragen. Företaget har dock efter överläggningar med SJ i nåder fått tillstånd att självt göra ilastningen. Detta hindrar dock inte SJ från att debitera företaget extra kostnader per kolli för att ilastningen sker på övertid, trots att ingen av SJ:s personal tagits i anspråk. Den formen av service kan inte med bästa vilja i världen betraktas som aktiv trafikpolitik.

Det gäller inte bara persontrafik utan, som jag sagt tidigare, även. godsbefordran. Transporten från detta företag gäller havsfångad fisk, och vid överläggningar mellan SJ och företaget deklarerade en av SJ:s förhandlare att järnvägen inte var glad åt fisktransporter. Jag vill berätta om en upplevelse som jag själv haft. Jag kom en kväll i oktober nu i höst till en liten station på västkustbanan, som jag sedan gammalt känner väl till, för att utnyttja tågtransport. Den stationen var i min ungdom och är fortfarande en central plats för orten. Hur såg den nu ut? Praktiskt taget allt ljus var släckt. Väntsalen var stängd, där fanns ingen biljettförsäljning, ingen som betjänade stationen. Regnade gjorde det och det blåste halv storm. Något mer ogästvänligt och tråkigt har jag: aldrig kommit till. Så nog förstår jag om folk väljer andra transportmedel än järnvägen när servicen är av det slaget. Ytterligare en sak längs västkustbanan, inte bara på korta utan även på långa sträckor, t.ex. mellan Halmstad och Göteborg, går sedan lång tid tillbaka SJ:s bussar. Där tillämpas ett biljettpris som ligger långt under järnvägens. Jag och många med mig förstår inte denna SJ:s trafikpolitik. Att det inte är svårt för SJ att efter hand lägga fram siffror som visar vikande trafikunderlag på kortare sträckor framstår väl som ganska självklart efter de exempel jag har anfört. Herr statsråd! Jag kan inte låta bli, även om det inte hör till frågan, att peka på en annan tråkig följd av järnvägens rationalisering som sammanhänger med personalen. Genom personalindragningar tvingas många av de anställda, som tjänstgjort på samma plats 15, 20 eller 25 år, att flytta till en helt annan del av landet. Detta medför många. stora personliga problem som man skulle kunnat undvika genom en på lång sikt planlagd personalpolitik. Någon, sådan planläggning har inte ägt rum, och det är inte ägnat att skapa trivsel och arbetseljslje, bland de anställda.

Herr talman! Denna fråga har betydande beröringspunkter med den som vi nyss behandlade, nämligen glesbygdernas sysselsättningsproblem. Kommunikationerna har enligt min mening mycket stor betydelse för en bygds livsbetingelser.

Jag kan inte finna att man gör det. Låt mig belysa detta med ett exempel när det gäller servicen. Jag har tidigare haft möjlighet att resa från Gävle till Ljusdal med avresa från Gävle vid etttiden och med hemkomst till Ljusdal vid halvfemtiden — det var en mycket bra förbindelse. Men när jag reste i förra veckan upptäckte jag i Bollnäs, att man dragit in den fortsatta förbindelsen till Ljusdal — det är då sju mil kvar av resan. Vid indragning av rälsbussen var det till en början möjligt att fortsätta resan med landsvägsbuss. Restiden blev då någon timme längre, men, å la bonne heure, jag kom ju hem. Men nu hade man tagit sig orådet före att tidigarelägga landsvägsbussens avgångstid en kvart, innan rälsbussen kom fram till Bollnäs. Jag fick nu beställa fram en bil för de sju mil jag hade kvar att resa. Tycker kommunikationsministern att SJ i detta fall tagit tillräcklig hänsyn till servicesynpunkterna? Detta är visserligen ett enda exempel, men det visar att man inte alltid beaktar servicesynpunkterna. Det berättades för mig, att varje dag kommer till Bollnäs ett antal resande som får finna sig i att vänta flera timmar, innan de kan fortsätta. Ett annat exempel. Det är klart att detta från vissa synpunkter kan vara befogat, men att det är en betydande serviceförsämring tror jag inte att man kan komma ifrån. Bland annat blir restiden längre. Det finns ytterligare en synpunkt som man borde ta hänsyn till, och det är den betydande ökning av olycksrisken som uppkommer när man för över trafik från järnväg till landsväg, särskilt när de berörda landsvägarna är av låg standard. Innan man för över trafiken till landsväg borde man åtminstone se till att landsvägen har en något så när godtagbar standard, men det har man ingalunda gjort på denna sträcka. Man har där svårigheter att klara nuvarande trafik, eftersom vägen har svåra kurvor och är i otillfredsställande skick. I ett sådant läge är man ändå beredd att föra över persontrafiken från järnväg till landsväg. Jag anser för min del att man inte tar tillräcklig hänsyn till vare sig lokaliseringssynpunkter eller servicesynpunkter.
Herr talntan! Till herr Westberg, som har bekymmer med kommunikationstabellen, kan jag ge tipset att vända sig till mina medarbetare i bänken som har möjlighet att anvisa en resväg så att herr Westberg snabbare kan nå den förbindelse han nu har missat.

Herr Oskarson talar om att trafikbelastningen på E6 är 16 000 fordon per dygn under sommarmånaderna. Vi är väl medvetna om att denna väg under åtminstone två månader av året har en oerhört stor trafikbelastning. Det finns planer på att bygga ut E6 till motorväg, men jag skall villigt medge att detta arbete kommer att ta sin tid. I den mån vi skulle genomföra det program för SJ som vi tidigare diskuterat och som SJ kallar för en preliminär arbetshypotes skulle detta för E 6 innebära en belastning, inte av 16 000 fordon per dygn utan av beräkningsvis 16 015 fordon per dygn. Det är klart att det i och för sig inte kommer att märkas så förfärligt mycket mera på själva landsvägen.

Det säger någonting om hur man i stort måste se på förhållandet mellan järnvägstrafik och landsvägstrafik.

Jag kan nämna att hela det program som SJ diskuterat skulle komma att innebära en belastning på landsvägsnätet som kunde sägas motsvara en ökning med en å två tusendelar räknat i fordonskilometer. Det är alltså den effekt i form av överföring av trafik från järnväg till landsväg som vi skulle få, om hela det program som SJ har framlagt och som vi har diskuterat här tidigare i riksdagen skulle komma till utförande. Herr talman!

Herr talman! Kommunikationsministerns medarbetare har visat, att om man har tillfälle att resa tidigare från Gävle kan man resa en annan väg och då nå Ljusdal. Emellertid var det inte ett personligt problem det gällde här, även om jag tog mig själv som exempel, utan detta drabbar alla dem som reser på denna bana och som räknat med att kunna resa vidare mot Ljusdal. Det är alla dessa som får dessa svårigheter. Jag kan inte finna att det innebär en god service att göra på det sättet. Vidare sade kommunikationsministern, såvitt jag kunde förstå, ingenting om de ökade olycksfallsrisker som blir följden av att man för över trafiken från järnvägen till landsvägen under förhållanden där landsvägen inte har standard för att kunna ta emot den ökade trafiken.

Herr talman! Låt mig först säga statsrådet Lundkvist att jag noterar med tillfredsställelse, att statsrådet delar min uppfattning om E 6:ans skick och kondition. Detta är ett verkligt problem, och någonting måste göras för att situationen inte skall bli helt olidlig. Med den nuvarande utbyggnadstakten och den som annonserats den närmaste tiden kommer vi inom få år att vara ur stånd att klara situationen. Jag nämnde förut sträckan mellan Varberg och Fjärås som kanske är den sämsta och som över huvud taget inte finns med i statens vägverks tidsplan för ombyggnad. Enligt de uppgifter jag har sträcker sig tidsplanen fram till 1973, och till dess är det ju inte mindre än sex år. Jag vill inte yttra mig beträffande uppgiften 16 015 fördon per dygn, men jag tycker det är att ta litet för lätt på saken: Är någonting fullt går det inte att fylla det mer — och det är fallet med trafikbelastningen på E 6. Att det bara skulle vara under två månader av året som trafiken är hög på E 6 kan jag inte hålla med om. Under två månader är det en verklig topp i trafiken, men under hela 'sommarhalvåret är trafiken på denna väg mycket hög. Jag är medveten om SJ:s rationaliseringsproblem liksom också om strävandena beträffande de långgående snabba tågen och godstrafiken. Men man blir litet fundersam, om det inte med den nuvarande utvecklingen av tekniken, med alla tekniska hjälpmedel som står till förfogande och med mötesmöjligheterna vid de gamla stationerna skulle kunna läggas in även mera långsamtgående godståg. Jag vill inte på något sätt påstå att jag är expert på järnvägsfrågor, men jag gör mig till tolk för en uppfattning som delas av många. Jag vill nu vädja till statsrådet att verkligen göra någonting.

Jag hoppas livligt att statsrådet Lundkvist vill bidra till att denna ordning kommer till stånd så snart som möjligt.
Herr talman! Jag vill till sist bara säga att det inte råder några delade meningar om de redovisade målsättningarna. I interpellationssvaret har jag bara kunnat säga att en samordning hela tiden pågått beträffande sådana vägar där det från trafiksynpunkt är angeläget att samordna. Tidigare har jag också många gånger framhållit här i riksdagen att det är nödvändigt att vi, eftersom det gäller svåra frågor, på allt sätt söker verka för att det i största möjliga utsträckning görs samhällsekonomiskt sett riktiga bedömningar. Jag vill nämna att jag under denna vecka har haft tillfälle att bevista en trafikministerkonferens i Paris, där inte minst dessa. frågor diskuterades, och jag kan därför säga att de problem vi möter här hemma är internationella. Jag påstår också att den trafikpolitik vi fört här i landet har gjort att vi nu befinner oss i ett gynnsamt läge i förhållande till många andra länder i Europa. Om vi förutsättningslöst diskuterar och tacklar problemen även i fortsättningen bör vi därför ha goda utsikter att få ett effektivt arbetande trafiksystem i vårt land.

Herr talman! Herr Westberg anförde ett exempel på den dåliga samordningen mellan bussoch järnvägstidtabellerna, och man kan säkert hämta många exempel på samma sak från olika håll i landet. Det finns sålunda all anledning för SJ att undersöka hur samordningen skall kunna göras bättre. Det är emellertid en annan fråga som jag nu vill beröra något litet. Från järn vägshåll och även från talare här i kammaren får man ofta höra att det blir bättre eller åtminstone lika bra om man går över från järnväg till bussar. Men jag vill rekommendera de kammarledamöter som har möjlighet därtill att under den julledighet vi nu får — helst en kall dag — resa på några glesbygdsbusslinjer; inte på långlinjer där man har fina bussar, utan på korta glesbygdslinjer med gamla, dåliga och kalla bussar.

Herr talman! De motioner som be handlas i förevarande utlåtande väcktes vid denna riksdags början. Liknande motioner var också föremål för behand-' ling vid 1966 års riksdag. Det har inte rått några delade meningar om vikten och betydelsen av de problem som motionerna tar upp. Tvärtom underströk konstitutionsutskottet i sitt utlåtande föregående år att de frågor som aktualiseras är av stor betydelse och att motionernas syfte bör vinna allmän anslutning. Meningsskiljaktigheterna har gällt om en särskild utredning skall begäras eller inte. I dag är läget något annorlunda än föregående år. Länsdemokratiutredningen lär vara praktiskt taget färdig med sitt betänkande, och vissa av dess tankegångar är kända. Utskottet har också nämnt något om författningsreformen, som bl.a. kommer att innebära gemensam valdag för val till riksdagen och till de kommunala församlingarna samt treåriga mandatperioder. Sett ur den kommunala demokratins synvinkel måste dessa förslag tyvärr betecknas som en baklängesreform, som måste beklagas. Den saken får vi väl tillfälle att diskutera när den kommer upp i annat sammanhang. Herr talman! Motionärerna är överens med utskottet om att någon särskild utredning om den kommunala demokratins problematik inte nu bör tillsättas, men det blir nog anledning att återkomma. Jag har inget annat yrkande, herr talman, än bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag skall inte ta upp någon debatt i denna fråga i riksdagens uppbrottstimme. Vi är alla överens om den kommunala självstyrelsens värde. Vi är också överens om att inte nu tillsätta någon utredning i dessa frågor. Anledningen till att jag emellertid begärt ordet är närmast motionens kläm, där det sägs att det bör tillsättas »en parlamentarisk utredning med uppgift att framlägga förslag till stärkande av den kommunala demokratien, främst genom inskränkande av den statliga kontrollen över kommunerna och därmed en ökning av den kommunala självbestämmanderätten — — —». Jag polemiserar inte alls mot denna kläm. Jag kan tvärtom helt ansluta mig till sådana krav. Jag avser nu inte, herr talman, att på nytt väcka den debatt som vi hade i går om en kommunal JO, även om det vore synnerligen frestande att göra detta med hänsyn till de krav som här har ställts från centerpartihåll. Högerpartiet har uppenbarligen en annan mening på denna punkt. Vi är därför inte helt överens i dessa stycken i konstitutionsutskottet, även om det kan synas vara så av det föreliggande utlåtandet. Herr Larsson i Luttra har enligt mina bedömningar, herr talman, anledning att hålla en föreläsning i dessa ting också för sina egna partivänner. Jag hoppas i varje fall att herr Andersson i Brämhult i dag har herr Svanström till åhörare, ty denne har mycket att begrunda i detta sammanhang. Detta också med hänsyn till gårdagens debatt. Jag hemställer om bifall till konstitutionsutskottets hemställan.

Herr talman! Bankoutskottets utlåtande nr 59 är ett vittnesbörd om det stora intresse och den grundliga behandling ett svenskt riksdagsutskott ägnar de motioner som hänvisats till dess bord. Då det gäller dessa motioner vill jag ha sagt, att de gäller något som för motionärerna tett sig som mycket viktigt. När man läser utlåtandet märker man, att vi rört oss på ett område där intresset är stort och där det föreligger en väsentlig brist; det gäller svenska biografiska arbeten. Jag ville därför här få göra några reflexioner. I remissyttrandena lägger man märke till att styrelsen för Svenskt biografiskt lexikon lagt ned ett stort arbete på sitt yttrande. Redan detta svar är ytterst värdefullt med sin uppställning av siffror, som anger antalet riksdagsledamöter under åren 1600—1866. För min del hyser jag dock en viss tveksamhet inför siffrorna. Det betyder inte att jag sätter deras riktighet i fråga; för övrigt anges ju att det är fråga om en kalkyl i grova drag. Men jag betvivlar att tolkningen av siffrorna är riktig. Jag menar att man utgår från att det skulle bli mer arbete att ordna det biografiska materialet än det egentligen blir. Det stora antalet riksdagsmän har tydligen chockerat — man har blivit skrämd och trott att det skulle bli alltför mycket arbete med att samla in materialet, och så har man angivit en tänkt begränsning till åren 1809—1866, alltså tiden före vår nuvarande riksdags införande. Jag skulle då vilja fråga: Varför inte hellre inrikta sig på åren 1600-—1714, som ju i den kalkyl jag talade om är uppställda för sig? En insamling av uppgifter och sammanställningen av dem kunde i princip bara omfatta det primära materialet: enkla data, namn, adress, hembygd, några årtal där så är möjligt samt något om vederbörandes yrke. Om de flesta av dessa män — det var ju knappast andra än män i riksdagen på denna tid — kan man troligen inte få veta mer än det som relativt lätt kan inhämtas. Men här och där kommer man att träffa på intressanta undantag — undantag som just motiverar att ett sådant här verk framställes. Man kunde ta ett stånd i sänder och börja med exempelvis bondeståndet. Om man började med detta relativt lilla och lättåtkomliga material kunde man efter en redigering i stort överväga om något kunde göras när det gäller det svåråtkomliga materialet. Kanske kunde man sätta intresserade amatörforskare och genealoger på spåret i varje enskilt fall. Jag tror att det finns oerhört många människor som utan kostnad och med glädje skulle lägga ned mycket väsentligt arbete på detta område. Studiecirklar kanske kunde ordnas. Sådana sysslar nu på sina håll i landet med emigrationen till Amerika och insamling av brev därifrån. I ett av remissyttrandena nämns Mårtenssons förteckning, och jag anser att den kan och bör vara en stomme och en vägledning för ett eventuellt arbete. När denna remissinstans — styrelsen för Svenskt biografiskt lexikon — förordar en utredning anser jag det vara en klok slutledning. I remissvaret från styrelsen för riksdagsbiblioteket lämnas uppgifter om t.ex. de nordiska grannländerna och andra länder som har ganska bra verk i detta avseende. Just dessa verk, som jag ibland träffat på när jag besökt bibliotek, har hos mig väckt tanken huruvida vi inte kunde få någonting liknande i Sverige. Det förhållandet att England har kunnat få fram material till två volymer med uppgifter om parlamentsledamöter under åren 1439—1509 är imponerande. Jag är dessutom glad att kunna notera att utskottet är mycket positivt. Med detta anförande vill jag inte rikta någon kritik mot utskottet, utan jag vill endast göra några reflexioner. Jag vill fråga :vad som menas med: överskådlig tid när utskottsmajoriteten i slutet av sitt utlåtande skrivit att det inte är möjligt att inom överskådlig tid upprätta ett dylikt verk. När det talas om medelsåtgången, som torde vara betydande, förefaller det mig som om detta skulle kunna motivera den utredning som. en av remissinstanserna talar om. Det sägs att förslaget i motionerna dikteras helt av det historiska intresset. Det. kanske är riktigt, Men jag skulle vilja tillägga att lärdomarna som kan erhållas av ett dylikt verk och de praktiska resultat som undersökningarna leder till torde vara till stor nytta och ge oss många viktiga uppgifter. Verket skulle hjälpa oss förstå vad som sker i det som synes ske i dag. Det skulle hjälpa oss få kunskap om den enskildes betydelse för helheten, den enskilde riksdagsmannens insats och dess betydelse för parlamentets beslut och verk. Herr talman, jag har inget yrkande.

Herr talman! Som läsaren av utlåtandet finner har detta förslag, som förts fram motionsledes, väckt intresse inom utskottet. Det är ganska klart att vi som riksdagsmän är intresserade av att kunna få tidigare generationer riksdagsmäns arbete och villkor belysta för oss. Redan de remissvar som flutit in från de olika instanser som uttalat sig innebär, som herr Nilsson i Agnäs framhöll, ett steg framåt. Vi har fått en uppfattning om hur stort detta arbete skulle bli. Herr Nilsson i Agnäs är kanske för optimistisk, om han räknar med att svårigheterna har överdrivits. Snarare brukar man på ett tidigt projekteringsstadium bedöma ett arbete som mindre än det visar sig vara när man kommer längre fram, Inte minst de som är ansvariga för Svenskt biografiskt lexikon har inom sin verksamhet erfarenhet av detta. Härtill kommer en omständighet som utskottet också har ansett väsentlig, nämligen att riksdagsbiblioteket kommer att omfattas av en organisationsundersökning i ett större sammanhang. Riksdagens revisorer har fäst uppmärksamheten på en personalansvällning, som de närmare vill utreda. Att riksda gen .i detta läge skulle lägga nya uppgifter på riksdagsbiblioteket har tett sig mindre befogat. När jag nu har sagt detta vill jag påpeka att formuleringarna i utiskottsutlåtandet lämnar = riksdagsbiblioteket ganska fria händer. Vi har framhållit, att dessa mera begränsade projekt — en provundersökning rörande Ölands riksdagsmän och en litteraturgenomgång som skulle samla ihop sådant material. som redan tidigare varit publicerat och tillgängligt — kunde vara en lämplig uppgift för riksdagsbiblioteket. Den formuleringen avser att uttrycka att styrelsen skulle vara oförhindrad att ta sig an uppgiften, om den så funne lämpligt, men att det inte borde vara något åläggande från riksdagen till styrelsen att utföra den, Detta är, herr talman, bakgrunden till det beslut som utskottet har velat rekommendera riksdagens kammare.

Ärade kammarledamöter! Under år 1967 har antalet plenitimmar, motioner, interpellationer och enkla frågor varit större än under något tidigare år. Jämfört med 1966 års siffror har plenitiden ökat med 15 procent, motionerna likaså med 15 procent, interpellationer och enkla frågor med ungefär 25 procent. För att utjämna denna ökade arbetsbelastning uppsköts i år behandlingen av inte mindre än 260 ärenden till hösten mot 151 ärenden föregående år. Att höstsessionen trots detta kunnat slutföras utan den press, som ofta kännetecknat december månad, beror främst på att kammarens arbete i år kunde komma i gång mycket snabbare än tidigare på grund av att utskotten och utskottssekretariaten arbetat under sommaren. Antalet . plenitimmar under höstsessionens första. månad var i år mellan två och tre gånger så stort som före gående år, och under denna tid behandlades fyra gånger så många utskottsutlåtanden som i fjol. Sammanträdestiden under december månad har kunnat begränsas till i huvudsak samma antal timmar som under 1966. Detta är så mycket mer glädjande som höstsessionens totala plenitid ökat betydligt och propositionen i ett av höstens största ärenden, frågan om markvärdebeskattningen, lämnades mycket sent. Till det gynnsamma resultatet har också bidragit att antalet i december lämnade interpellationsoch frågesvar detta år varit väsentligt lägre än förra året. Med utgången av innevarande år lämnar fyra av kammarens ledamöter riksdagen. Vi tackar dem för deras insatser i riksdagsarbetet och önskar dem lycka till i deras fortsatta gärning. Jag tackar herrar vice talmän för gott samarbete och allt bistånd. Jag framför kammarens tack till vår sekreterare för gott och skickligt arbete. Likaså tackar jag vår kanslipersonal, våra vaktmästare och alla andra som alltid så beredvilligt är till vår hjälp. Det gångna årets starka politiska aktivitet har medfört att åtskilliga frågor angående riksdagens, utskottens och de enskilda riksdagsledamöternas handlingsmöjligheter fått större betydelse än tidigare. Situationen kommer med all sannolikhet att bli densamma under det år som ligger framför. Det är därför angeläget att lösandet av sådana frågor i fortsättningen liksom hittills underlättas genom ett förtroendefullt samarbete mellan presidiet och kammarens ledamöter. Med oro och sorg har vi bevittnat de många och svåra kriser som under hösten skakat olika delar av världen. Det allvarliga världspolitiska läget bör bidra till att ge oss alla det vidare perspektiv, som är nödvändigt för att motsättningar i inrikespolitiska frågor skall kunna övervinnas på bästa sätt. år 1968 kommer utan tvekan att erbjuda så stora och svåra arbetsuppgifter, att alla krafter måste koncentreras på dem:om vi skall nå tillfredsställande resultat. Jag hoppas att det korta uppehållet mellan höstoch vårsessionen kommer att ge oss rika tillfällen till vila och :avkoppling och att vi får mötas på det nya året med bibehållen hälsa och nya krafter. i | Med den förhoppningen tillönskar jag er alla en god jul och ett gott nytt år. -: Ordet lämnades härefter på begäran till ;
Herr talman! På kammarledamöternas vägnar vill jag tacka herr talmannen för de ord som han riktat till oss. Vi har, som herr talmannen framhöll, en ansträngande och intensiv riksdag bakom oss. Ändå har arbetet förflutit på ett sätt som vi alla känner tillfredsställelse över. Detta är till stor del herr talmannens förtjänst. Oväld, skicklighet och effektivitet har liksom under tidigare riksdagsår präglat Edert sätt att leda riksdagens förhandlingar. Samma tack för väl utfört värv vill jag också rikta till de båda vice talmännen, till kammarens sekreterare och personal. De senaste veckornas strid om hyreslagstiftningen kanske hos den utomstående ger intrycket av svårigheter att i riksdagen nå fram till samlande lösningar. Jag vill därför erinra om att vid årets riksdag har fattats många viktiga beslut med räckvidd långt in i framtiden. Ett nytt jordbruksavtal har träffats under nära nog fullständig enighet, där producentoch konsumentsidornas olika synpunkter och intressen kunnat sammanvävas. Inom socialförsäkringen har <Jläkemedelsrabatterna höjts, på markpolitikens område liksom vad gäller finansieringen av bostadsbyggandet har nya regler beslutats och under året har en statlig investeringsbank inrättats. Jag vill ytterligare erinra om att under det gångna året har en annan sedan årtionden diskuterad fråga fått sitt praktiska genomförande, nämligen högertrafikreformen. Den föregicks av många pessimistiska prognoser om en snabbt stigande olycksfallskurva efter omläggningen. Det är givetvis för tidigt att redan nu, när inte stort mer än 100 dagar förflutit sedan dagen Hy, ha en bestämd mening om reformens betydelse från trafiksäkerhetssynpunkt. Men erfarenheterna hittills visar att högertrafiken blivit säkrare än den gamla vänstertrafiken. Självfallet hoppas vi alla att denna gynnsamma situation skall visa sig vara permanent och att den helst skall förbättras ytterligare. Högertrafikreformen var en organisatorisk triumf som noterades världen över. Den var resultatet av ett noggrant förberedelsearbete och en samverkan mellan goda krafter, såväl centralt som lokalt. Detta år har också författningsfrågan efter långa och hårda förhandlingar mellan partierna förts ur stridslinjen. Alla måste vi känna tillfredsställelse över att överenskommelse nåtts om arbetsformer som kan göra vår demokrati ännu effektivare än för närvarande. Författningsreformen kommer, om den genomförs enligt grundlagberedningens förslag, att få långt gående konsekvenser för riksdagen. Herr talman! Jag vill till sist från kammarkamraternas sida önska Eder en god jul och ett gott nytt år och att Ni får tillfälle till vila och rekreation inför ett år som vad den svenska inrikespolitiken beträffar lovar att bli ett av de mest intressanta och politiskt betydelsefulla under hela efterkrigstiden.